Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 22, som kammaren nu skall behandla, återfinns tre moderata reservationer, till vilka jag inledningsvis yrkar bifall. Det råder stor enighet här i kammaren om den lagstiftning som reglerar samhällets möjlighet till ingripanden och omhändertaganden beträffande barn, som utsätts för vanvård, eller som genom missbruk eller kriminellt beteende löper allvarliga risker att skadas. Denna enighet vad gäller både tillämpningen av lagen och själva lagen är en stor tillgång. Men enigheten får inte, menar vi, leda till passivitet inför nödvändiga förändringar och förbättringar av LVU, dvs. lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Inför årets riksmöte har vi moderater aktualiserat några sådana förändringar av LVU. Vi har inte gjort detta av något annat skäl än det att många ansvariga socialarbetare nu har riktat vår uppmärksamhet på det förhållandet att LVU inte lämnar nödvändigt utrymme att inskrida mot den unge förrän denne har kommit till allvarlig skada. Lagen, som alltså skall vara ett skydd för barn som är utsatta, har tvärtom blivit en lag, som tvingar socialtjänsten till passivitet till dess att barnet bevisligen har erhållit allvarliga skador. Detta kan knappast ha varit avsikten med LVU, när riksdagen antog lagförslaget. I den första moderata reservationen i betänkandet — reservation 2 — aktualiserar vi moderater tanken på att i LVU återinföra några av de bestämmelser som fanns i den gamla barnavårdslagen. Vi menar att sådana ingripanden som föreskrifter och övervakning kan insättas i ett tidigt skede av en pågående destruktiv utveckling hos den unge. Möjligheten till tidiga ingripanden skulle enligt vår mening leda till färre omhändertaganden av barn. I den andra moderata reservationen — reservation 3 — menar vi att ingripanden mot den unge skall kunna ske innan kriteriet allvarlig skada inträtt. Vi hävdar att redan den omständigheten att ett barn har kommit till skada genom missbruk eller vanvård är ett fullt tillräckligt skäl för ingripande. Vi står i detta avseende frågande inför utskottsmajoriteten som uppenbarligen anser att barn skall tillåtas bli allvarligt och svårt skadade innan samhället ingriper. Vi moderater kan aldrig acceptera att barn med samhällets goda minne tillåts bli allvarligt skadade innan någon åtgärd vidtas. Det innebär inget mått på frihet, rättssäkerhet, frivillighet eller demokrati, eller vad majoriteten nu kan komma att anföra till sitt försvar när man låter barn nära nog gå under innan samhället ingriper. Det är naturligtvis lätt att förstå att det är livslånga skador barnet får genom en sådan politik och att långvariga omhändertaganden närmast blir en nödvändighet. Kammarens ledamöter torde inte eftersträva något av dessa ting, och frågan till majoriteten blir då: Vad är det ni anser er vinna eller uppnå genom att låta barn lida allvarlig skada innan samhället ingriper? Herr talman! I vår tredje reservation, vilken är den fjärde i betänkandet, pekar vi moderater på konsekvensen av att barn tillåts bli allvarligt skadade. Den nuvarande första vårdtiden på sex månader vid omhändertagande enligt LVU är för kort. De vårdkollektiv som har vuxit upp i landet under 1960 och 1970-talen, och som har inriktat sig på vård av unga missbrukare, är med få undantag behandlingskollektiv med långa vårdtider. Detta har framtvingats genom att det har varit en nödvändighet med långa vårdtider för att uppnå lyckat resultat. Varför har det varit en nödvändighet? Jo, därför att ingripanden regelmässigt har kommit alltför sent. Företrädare för dessa vårdkollektiv menar nu att LVU:s vårdtid om sex månader är precis tillräcklig för att fysiskt återställa individen — och så att denne vid en länsrättsprövning kan bli fri från tvånget i LVU. Därmed raseras en påbörjad rehabilitering. De psykiska skadorna är djupgående och kräver lång behandlingstid. Vi menar att en första omhändertagandetid bör vara längst tolv månader. Under den tiden hinner behandlingen så långt att den unge sedan frivilligt kan förmås att fullfölja en behandlingsplan på exempelvis tre år. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi moderater har lagt fram dessa förslag inför årets riksmöte sedan vi noga har prövat de synpunkter och propåer som vi erhållit från fältarbetare inom socialtjänsten. Att majoriteten inte har ställt upp är kanske inte överraskande. Den kan fortfarande hänvisa till socialberedningen och dess arbete såsom grund för sin passivitet i denna fråga.

Herr talman! I motion nr 2251 av Olof Johansson hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning som klargör kommuners och landstings självbestämmanderätt vad gäller bidragsgivning för skolning i politisk demokrati som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar. Det framgår av utskottets betänkande att kammarrätten i Stockholm hösten 1983 avgjort tre mål där frågan om kommunalt stöd till politiska ungdomsorganisationer varit föremål för prövning. Dessa domar ger vid handen att en kommun alltjämt får ge bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna enligt samma principer som gäller för andra ungdomsorganisationer. Stödet skall dock avse den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verksamheten. Stöd till ungdomsorganisationernas rent partipolitiska verksamhet har däremot betraktats som förtäckt partistöd. Det rör sig här naturligtvis om ett gränsdragningsproblem. I en politisk ungdomsorganisation är ju det politiska arbetet invävt i det allmänna samhällsfostrande arbetet. Inte skall väl politisk verksamhet, som är grundläggande för vår demokrati, behandlas annorlunda än icke-politiska ungdomsorganisationers verksamhet? Det finns alltså oklarheter om vad som skall avses med personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verksamhet samt partipolitisk verksamhet. Centerns representanter i utskottet har reserverat sig till förmån för Olof Johanssons motion. Vi har den uppfattningen att den skolning i politisk demokrati som bedrivs av de politiska ungdomsförbunden är sådan samhällsfostrande verksamhet som är berättigad till kommunalt ekonomiskt stöd. Vi menar att riksdagen bör ansluta sig till den uppfattningen. Herr talman! Med det sagda, och med hänvisning till vad som i övrigt framgår av utskottets betänkande, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande.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

Vi delar den uppfattning som Rune Gustavsson här har gjort sig till tolk för. Jag vill understryka att det, som han sade, egentligen inte har skett någon förändring sedan barnavårdslagens bestämmelser övergick i socialtjänstens ramlagstiftning. Det är bara det att de inte har kommit med i själva lagstiftningen, på grund av att det är just en ramlagstiftning. Utskottet understryker också att någon ändring inte har skett på denna punkt. Vi har i socialutskottet nogsamt uppmärksammat att socialberedningen sysselsätter sig med nästan allting som nu kommer upp i diskussionen om socialtjänsten och angränsande frågor. Så är det också med den här aktuella frågan. I direktiven står det särskilt att socialberedningen skall titta på föreningars och organisationers arbete och det samarbete som kan ske mellan den kommunala socialtjänsten och föreningslivet. Dessutom arbetar också 1983 års demokratiberedning med dessa frågor.

narkotikaeller alkoholmissbruk. Det är klart att det är viktigt att man kan komma till mycket tidigt. Jag vill i mitt inlägg här erinra om den principiella syn som vi har på denna punkt. Socialtjänsten bygger helt på frivillighet. Med den det gäller skall man resonera och försöka komma överens om att sätta in åtgärder. Allting skall ske i samarbete med den unge. Det här gäller också missbrukare av tyngre narkotika och äldre missbrukare. LVU och LVM -— de här bokstavskombinationerna som vi rör oss med och som bl.a. avser bestämmelser i fråga om unga och äldre missbrukare — är så att säga påhängslagar som skall tillämpas i synnerligen akuta och svåra fall. Till den ändan har vi också sagt att man på frivillighetens basis skall kunna få fram kontaktpersoner och att socialtjäns ten naturligtvis alltid måste följa sådana här ärenden med stor uppmärksamhet. När vi ändrade lagen gick vi alltså ifrån detta med förmaning och varning samt föreskrifter och övervakning. Det skedde alltså tidigare en upptrappning från den ena åtgärden till den andra i barnavårdslagen, ända tills det blev fråga om ett omhändertagande och ungdomsvårdsskola. Vi har genom den här förändringen velat lägga det mesta inom frivillighetens ram. Först när det blir otroligt akut och svårt måste man ingripa med de speciallagar jag nämnt. Jag har, herr talman, velat markera den här principiella inställningen. Men det är ju så att socialberedningen har till uppgift att se över båda dessa lagar, och vi har stränga direktiv att arbeta snabbt. Under det här året skall det ligga betänkanden på bordet. Samtliga partier som varit involverade i denna debatt är ju också representerade i socialberedningen och kan där följa behandlingen av frågeställningarna samt lägga de förslag som anses erforderliga.

Herr talman! Jag tror precis som Evert Svensson att det är mycket viktigt att vi har en gemensam syn på dessa ting. Jag tror inte heller att vi står så långt ifrån varandra — det är på någon punkt som våra uppfattningar väsentligt skiljer sig. Det är precis som Evert Svensson säger viktigt — detta är också vår uppfattning — att vi kan gå in och nå den unge så tidigt som möjligt. Men, Evert Svensson, när lagen så att säga saknar djup och det inte finns arbetsredskap kommer man aldrig in tidigt utan först när tragedin är ett faktum. Vi har föreslagit att man skulle ta in två av de moment som fanns i barnavårdslagen, nämligen föreskrifter och övervakning. Det innebär att man ger socialtjänsten en chans att komma till tals med den unge innan det är för sent och medan samtal fortfarande är möjliga. Jag uppfattar saken så, herr talman, att Evert Svensson inte riktigt tror på vad han säger i talarstolen. Det kan inte vara möjligt att Evert Svensson, med den långa erfarenhet som han ändå har på det här området, utgår från att det är möjligt att få unga, svårt nedgångna narkomaner att komma frivilligt, när det skickas en kallelse till inställelse på ett behandlingshem. Det där tror väl, som sagt, inte Evert Svensson själv riktigt på. Och eftersom Evert Svensson inte tror på detta — vilket inte heller jag gör — måste vi säga oss att lagen är verkningslös. Vi lämnar ungdomar ute i missbruk till dess att allvarlig skada har inträtt och tragedin är för handen. Det kan väl ändå inte vara Evert Svenssons mening att vi skall ha en lagstiftning som står passiv inför unga människors nedgång och närapå död? Jag tycker att vi här skall kunna ena oss, så att vi gör det möjligt för socialtjänsten att komma in tidigare.
Herr talman! Evert Svensson anslöt sig till de synpunkter jag framförde och som vi har redovisat i vår reservation. Han hänvisade till socialberedningen, som sysselsätter sig med det mesta på det här området, men jag tycker att den här frågan är så självklar att det inte behövs något tidsödande och långvarigt utredningsarbete. Riksdagen borde därför kunna ge till känna en klar meningsyttring i enlighet med det som vi framfört i reservationen och som grundar sig på den redovisning vi har lämnat i motionen.
Herr talman! Det uttalande som Rune Gustavsson efterlyser finns ju i betänkandet. Jag har också understrukit att det inte har skett någon förändring sedan barnavårdslagens bestämmelser gällde på den här punkten, och Rune Gustavsson har inte klandrat de bestämmelser som gällde tidigare. Jag tycker att det nu räcker med det uttalande som gjorts. Socialberedningen skall utreda frågan, och om vi finner att det behövs ett klarläggande när det gäller lagstiftningen får vi naturligtvis göra ett sådant.

Självfallet tror jag inte det. Det är bara det att socialtjänsten inte skall skicka en sådan kallelse och tro att problemen därmed är lösta. Socialtjänsten skall komma in mycket tidigare. Man försöker inbilla socialarbetare och andra att de skall vänta till dess LVU eller LVM - jag tänker då på de vuxna missbrukarna — gäller. Då kan man naturligtvis få hela lagstiftningen att framstå som misslyckad. Men poängen med lagstiftningen är ju att man skall ingripa tidigare och göra det på andra premisser än vid tvångslagstiftning.
Herr talman! Jag spetsade till situationen, och det reagerade Evert Svensson på genast. Problemet är ju, Evert Svensson, att ett narkotikamissbruk har hunnit bli tämligen manifest innan ens föräldrarna, och ännu mindre socialtjänsten, känner till det. När jag säger att det är fel att avvakta till dess allvarlig fara har inträtt, så menar jag precis vad jag säger. Socialtjänstens medarbetare måste nämligen avvakta till dess allvarlig fara har inträtt, innan de kan få ett barn omhändertaget genom prövning i länsrätten. När socialtjänsten regelmässigt får kontakt med barnen och de unga missbrukarna är faran tämligen stor, men kanske inte allvarlig. Jag menar att redan när den omständigheten föreligger att ett barn löper stor fara till liv och lem skall socialtjänsten genast kunna ingripa. Ärligt talat tror jag att Evert Svensson delar den här synpunkten. Jag kan inte tänka mig annat än att han gör det. Ett förstahandsuppdrag för kammaren måste enligt min mening vara att ta åtminstone den moderata reservationen på den här punkten ad notam. Det som där tas upp är någonting som är viktigt och som är ett problem i dag. De frågor som behandlas i de andra reservationerna, bl.a. vårdtidens längd, är ju en konsekvens av den nuvarande politiken. Jag begär inte allt av Evert Svensson, men jag begär att han skall ställa sig bakom den reservation vi nu diskuterar.
Herr talman! Så självklart är det inte, Evert Svensson, för ärenden har överklagats och behandlats av kammarrätten, vars utslag har kommit, och det visar sig där att det råder stor oklarhet. Vi menar att det är självklart att politiska ungdomsförbund för sin samhällsfostrande verksamhet bör behandlas på samma grund som övriga ungdomsorganisationer. Om riksdagen gör ett sådant klart uttalande behöver inte ärendena gå till kammarrätten och prövas där.
Herr talman! Helt kort till Göran Ericsson: Det är klart att jag och också förmodligen väldigt många av kammarens ledamöter är ängsliga och rädda för att göra socialtjänsten, socialnämnderna, till något av en polismyndighet. Vi vill bevara de grunder som är socialtjänstens och socialtjänstlagens fundament. I ett sådant fall som Göran Ericsson beskriver, där man plötsligt upptäcker ett mycket svårt ärende som socialtjänsten inte har kommit åt, utgår också jag ifrån att LVU gäller.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 21 behandlas ett antal motioner.

Utskottet hänvisar också till att socialstyrelsen avser att starta en utredning för att konkretisera arbetsuppgifterna för distriktslä Nr 139 kare inom barnhälsovård/barnsjukvård och distriktsläkare inom mödrahäl Onsdagen den sovård och öppen gynekologisk vård. Inom de närmaste åren kommer det att 9 maj 1984 finnas bättre tillgång till specialister inom barnmedicin och gynekologi. Med hänvisning till utskottets redogörelse är jag för min del övertygad om Utbyggnad av vissa att motionärernas ötskomt FOmmen att beaktasi det Sörtsaeta Srbster Att 5 medicitka verk. från moderat håll hävdar att primärvården mäste ha hög kvalitet för att bli samhetsområden, effektiv är självklart. Det ankommer på sjukvårdshuvudmännen att prak =; m tiskt omsätta de råd och anvisningar som socialstyrelsen utfärdar. Jag är övertygad om att man kommer att beakta de önskemål som finns ute i de olika landstingen och ta till vara specialisterna för att tillgodose det vårdbehov som föreligger. I reservation 1 framhålls att behovet av ökad samverkan mellan hälsooch sjukvården och den verksamhet som numera innefattas i socialtjänsten har uppmärksammats sedan länge. Anvisningar har under årens lopp getts i olika former som syftat till att förbättra samverkan mellan hälsooch sjukvården och socialtjänsten på det lokala planet. Det kan vara ett problem att ansvaret för att den enskilde får det bistånd, den omsorg och den vård som behövs är delat. Det finns en gränsdragning mellan hälsooch sjukvårdens och socialtjänstens ansvar, som för den enskilde kan upplevas som ett dilemma. Det är därför viktigt att få pröva att en primärkommun får ansvar för primärvården inom ett visst område. Detta har vi tagit upp i reservation 1, där vi föreslår att riksdagen ger regeringen till känna att denna ordning bör prövas i något landsting, t.ex. Skaraborgs läns eller Jämtlands läns landsting, som ligger närmast till för en sådan försöksverksamhet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna tycker att både barnavårdscentralerna och mödravårdscentralerna skall finnas kvar i sina uppbyggda former. Vidare tycker vi att det skall finnas barnläkare och barnsjuksköterskor på barnavårdscentralerna samt gynekologer och barnmorskor på mödravårdscentralerna. Det föreligger f.n. en risk för att båda dessa utmärkta hälsovårdssystem försvinner in i primärvården och förlorar såväl sina lokaler som sin organisatoriska uppbyggnad. Och var värre är, de kan också förlora sin specialutbildade personal. ”Barnen drabbas när deras egna sjuksköterskor försvinner. Det blir en vård på de vuxnas villkor.” Så heter det i en protest från barnläkarna, där man talar om hur den nedrustning av barnhälsovården slår som nu pågår runt om i landet. Barnavårdscentralerna, som har funnits och som har fungerat alldeles utmärkt sedan 1940-talet, håller på att försvinna. I tätorterna skall barnavårdscentralernas sjuksköterskor undan för undan ersättas med di 25 striktssköterskor. Det är tänkt att distriktssköterskorna skall ha ansvar för alla invånare i ett distrikt. Deras arbetsuppgifter skall gälla allt från hemsjukvård till åldringssjukvård. Vidare skall distriktssköterskorna ha hand om de människor som skrivs ut från mentalsjukhusen. Förutom dessa arbetsuppgifter skall de ansvara för barnhälsovården. I de flesta landsting tycks man tro att man skall få distriktssköterskor som stannar många år på samma arbete, som sköter en befolkning som inte flyttar, som kan ta hand om alla, som kan allt och som alltid finns på plats. Denna dröm finns tydligt beskriven i husläkarutredningen. I konsekvens med denna tycks man i många landsting vara i färd med att skrota hela barnavårdscentralsorganisationen. Kraven på flexibilitet har fått gå före önskemålen om ett tillvaratagande av under decennier vunna erfarenheter. Detta är dåligt för både barnen och barnhälsovården. Samtidigt som denna omorganisation pågår — det sker i stor utsträckning i smyg, för allmänheten har inte vetat om vad som pågått — bantar man, enligt ett förslag från UHÄ, blivande distriktssköterskors utbildning i hälsooch sjukvård för barn och ungdom. Enligt preliminära förslag kommer man att ta bort möjligheten för utbildade barnsjuksköterskor att arbeta inom primärvården. Åtgärder som medför försämringar av nämnda slag vidtas utan att det finns några som helst ekonomiska motiv. Men man spar inga pengar på en sådan nedrustning. När man bygger upp primärvården — vi har ju varit överens om att så skall ske — borde man bygga på de bra bitar som bl.a. mödrahälsovården och barnhälsovården representerar. Men det gör man inte. Det talas bara om distriktssköterskor, distriktsläkare och undersköterskor. Barnmorskan, barnsjuksköterskan och barnläkaren är borta ur diskussionen.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 När frågan om smärtlindring vid förlossning för ett år sedan debatterades i riksdagen sade socialutskottets talesman: ”Det finns inga motsättningar i utskottet när det gäller kvinnornas krav om smärtlindring vid förlossning. Utskottet förutsätter att regering och socialstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen.” Utskottet skrev i sitt senaste betänkande — alltså inte det som vi debatterar i dag— att uppgifter om utvecklingen och planerna inom de olika sjukvårdsområdena i fråga om resurser för smärtlindring vid förlossning kontinuerligt inhämtas, sammanställs och redovisas. Men, herr talman, det räcker inte. Vi kan inte godta att frågan ständigt skjuts på framtiden. Riksdagen måste förverkliga sitt beslut från 1971, som säger att alla kvinnor som så önskar skall ha rätt till en effektiv smärtlindring vid sin förlossning. 13 år efter det att beslutet fattades får bara ungefär 20 96 av kvinnorna en bra smärtlindring under själva värkarbetet. Om man skriver så som utskottet gör på s. 36 i betänkandet visar det att man inte vet mycket om hur en förlossning går till — det sägs att 83 Jo av de förlösta kvinnorna får en effektv smärtlindring under förlossningen. Men om man samtidigt ser på s. 16 och vet något om hur en förlossning går till kommer man fram till siffran 20 96. Man kan, som jag framhöll vid socialutskottets behandling, indela en förlossning i tre olika delar: ett förvärksarbete, ett vanligt värkarbete och ett utdrivningsskede. Det vanliga värkarbetet kan pågå 2-10 timmar och upp till ett dygn. Det är de svåra värkarna, och det är under detta arbete som kvinnorna behöver hjälp. Då får 20 70 av kvinnorna en effektiv smärtlindring. Utdrivningsskedet kan gå mycket snabbt, och där används den smärtlindringsmetod som kallas pudendusblockad. Den ges till 62 20 av kvinnorna. Men det är när själva värkarbetet har avslutats och man bara skall stöta ut barnet. Om man lägger ihop dessa siffror finner man att den största smärtlindringen sker under utdrivningsskedet, medan den största hjälpen behövs under det jobbiga värkarbetet. Nu kan man få smärtlindring ockå när man sys ihop, om man spricker upp vid förlossningen. Det är mycket bra. Det fanns inte på min tid, när jag födde barn, utan då syddes man ihop utan bedövning. Under den jobbiga delen av förlossningen får alltså bara 20 90 av kvinnorna effektiv smärtlindring. Jag tycker att utskottets skrivning måste betraktas som felaktig, när man redovisar en så total brist på insikt om hur en förlossning går till. De undersökningar som har gjorts under åren visar att 50-80 96 av kvinnorna är i behov av effektiv smärtlindring under den stora biten av värkarbetet. Det är inte längre brist på läkare eller annan personal inom förlossningsvården som försvårar en utbyggnad. Så var det när jag debatterade den här frågan i början, på 1970-talet. I en skrivelse från socialstyrelsen säger man att de faktiska förutsättningarna för en effektiv och rimligt jämlik tillgång till smärtlindring vid förlossning har förbättrats avsevärt under de senaste åren och att de personella förutsättningarna nu finns. Ändå är alltså smärtlindringen dåligt utbyggd. Därför menar vi att det — tyvärr — behövs en lagstiftning på detta område, för att garantera kvinnorna en effektiv smärtlindring. Jag går sedan över till mödrahälsovården. Den kan bli bättre än vad den är i dag, om man kompletterar den somatiska vården med en psykosocial vård. För att åstadkomma det behövs flera psykologoch kuratorstjänster på våra mödravårdscentraler. I tidigare debatter har vi varit överens om detta behov, och vi har också framhållit angelägenheten av att få detta tillskott av tjänster på mödravårdscentralerna. Men nu har utskottet ändrat uppfattning litet och säger att man inte delar motionärernas åsikt att det behövs vissa specialisttjänster, utan man tycker att det psykosociala arbetet kan utföras av den vanliga personalen på mödravårdscentralerna. Precis som när det gäller smärtlindringen går det mycket långsamt här, även om man kanske i grunden är överens om att det behövs ett ökat psykosocialt stöd inom mödrahälsovården. Det går alldeles för långsamt att förverkliga målsättningarna, trots att man kanske är överens politiskt — även om man i år spårar en viss ovilja i utskottets skrivning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Många steg i riktning mot en bättre arbetsmiljö har tagits under de senaste tio åren. Dels har vi fått en förbättrad arbetsmiljölagstiftning, dels har arbetsmiljön förbättrats genom avtal. Men trots detta ansvarar arbetsplatserna fortfarande för en stor del av ohälsa och för tidig död bland befolkningen. Vi vet att över 100 människor i år kommer att dö på grund av olyckor på sina arbetsplatser. Vi vet också att dödsfall på arbetsplatser behandlas olika i rättshänseende jämfört med andra olycksfall med dödlig utgång. Det har framkommit att åklagarmyndigheten ser litet annorlunda på de här fallen. Vi vet också att polisutredningarna läggs ned ganska snabbt, och att det är mycket sällan som man väcker åtal mot arbetsgivaren, trots att det är han som är ansvarig för säkerheten på arbetsplatsen. Detta är något av bakgrunden till de motionskrav vi från vpk:s sida har ställt på att riksdagen lagstiftningsvägen skall ålägga landstingen att bygga ut yrkesmedicinska kliniker och miljömedicinska enheter. Samma krav som vpk har ställt har också LO. Yrkesmedicinska kliniker finns nu i alla regioner, men de har inte uppnått avsedd storlek i alla regioner. På länsplanet finns det knappast någon utbyggd yrkesmedicin. När det gäller de miljömedicinska enheterna förutsatte riksdagen att landstingen skulle bygga upp dem när man avvecklade länsläkarorganisationerna. Nu står det helt klart att landstingen av olika orsaker inte har lyckats med att bygga ut de miljömedicinska enheterna. Det är bara 13 landsting som hittills har inrättat någonting som kan jämställas med de miljömedicinska enheter som riksdagen förutsatte skulle byggas upp. Det står också helt klart att landstingen har en mycket oklar uppfattning om vad de miljömedicinska enheterna egentligen skall syssla med. Det verkar som om man har fallit till föga för modeordet att ha ett epidemiologiskt synsätt på problemen. Det är bara det att man inte preciserar vad man menar med detta. Vilka sjukdomar avser man att undersöka och på vilket sätt? Utskottet anför i anslutning till våra krav att det inte kan komma i fråga att lagstiftningsvägen ålägga sjukvårdshuvudmännen att bygga ut yrkesmedicinska kliniker och miljömedicinska enheter. Men såvitt jag förstår har riksdagen två vägar att välja på när man skall driva igenom en viljeyttring. Antingen kan man stifta lagar som ålägger sjukvårdshuvudmännen en viss utbyggnad inom ett visst område, eller också kan man genom specialinriktade statsbidrag styra verksamheten. När det gäller yrkesmedicin och miljömedicinska enheter vill man varken stifta lagar eller ge några specialdestinerade statsbidrag. Det är svårt att - Nr 139 förstå hur landstingen då skall inse att det här är en verksamhet som

samhetsområden. Herr talman! I detta socialutskottets betänkande behandlas en mängd — m.m. motioner med varierande innehåll. Jag kommer att först bemöta den reservation som moderaterna har lagt i anledning av ett motionsförslag om ökade möjligheter till primärkommunal samverkan inom sjukvård och socialtjänst. I dag pågår, som utskottet skriver, en väl utvecklad sådan verksamhet i flera landstingsområden. Det finns också lagliga förutsättningar att utöka den typen av samarbetsorgan och pröva detta även inom andra landstingsområden. Mycket håller just nu på att hända inom många av våra landstingsområden. Det är naturligtvis viktigt att inte den enskilda människan kommer i kläm mellan olika ramlagar, och jag tror att man nu ute i kommuner och landsting har betydligt större möjligheter än tidigare att medverka till att så inte sker. Sedan finns också nackdelar med sådana här system. Vid jämförelser med Gotland och Göteborg, där man har gemensamt ansvar, kan det konstateras att man har olika erfarenheter av hur samverkan drabbar eller icke drabbar den enskilda människan. Jag vill med detta yrka avslag på reservation 1. När det sedan gäller organisationen av hälsovården för mödrar och barn har vpk reserverat sig till förmån för den organisation som tidigare varit rådande. Det var inte så, vilket Inga Lantz anförande gav intryck av, att alla som tidigare tjänstgjorde inom mödraoch barnhälsovården var specialister. En del av dem som tjänstgjorde var specialister men icke alla, och en rätt stor del av verksamheten bedrevs faktiskt av distriktssköterskor, distriktssköterskebarnmorskor, allmänläkare och distriktsläkare. Man fann att den verksamheten fungerade väl, och nu anser man att den typen av organisation är lämplig när det gäller dessa två vårdgrenar. Man bör ha i åtanke att det här inte gäller sjuka barn och sjuka mödrar, utan mödraoch barnhälsovården bedrivs i förebyggande syfte. Det gäller alltså friska barn och friska mödrar. Man replierar alltid i dessa sammanhang på länsoch regionsjukhusen. Där behövs specialistkompetenta läkare. Men verksamheten vad gäller barnoch mödrahälsovården fungerar bra, och man får i primärvården en helhetssyn på familjens levnadsförhållanden, som kan ha stor betydelse för hur vården fungerar. När det sedan gäller det psykosociala stödet inom mödrahälsovården pekar vi i utskottet på vilka områden som i dag kan inrymma det stödet. Vi tycker att det är väl utvecklat, men ingenting hindrar att man utvecklar denna verksamhet vidare. Utskottet skriver att det ankommer på socialstyrelsen att bevaka denna fråga och avstyrker motionen. 29 När vi så kommer till smärtlindring vid förlossning, som sedan 1974 har drivits som ett motionskrav här i riksdagen, vill jag gratulera Inga Lantz och samtliga andra kvinnor som har kämpat för detta till att vi nu har nått en bra bit på väg. Förhållandena är faktiskt inte sådana som Inga Lantz låter påskina i sin dramatiska beskrivning av förlossningsverksamheten. Jag skulle vilja rekommendera ett besök på en förlossningssal. Där kan man se hur en förlossning verkligen går till och vilka möjligheter som i dag erbjuds en blivande mamma i den här situationen. Det är inte bara de tekniska hjälpmedlen som är av betydelse för hur en kvinna upplever en förlossningssituation, utan det är mycket i omgivningens uppträdande som har stor betydelse för hur förlossningen kommer att upplevas av den enskilda kvinnan. Vi säger i utskottsbetänkandet att det inte heller i dag finns någon anledning att lagstifta om sådana här åtgärder. Man måste också ta hänsyn till att det inte bara gäller kvinnans smärtupplevelser — det gäller också det blivande barnets möjligheter till ett bra liv, och där kan man ha betänkligheter när det gäller vissa typer av smärtlindring. Det pågår alltså en mycket snabb utveckling. Vi har nya förlossningsmetoder på gång, och det finns andra saker än rent tekniska som man kanske i stället bör utveckla. Därför avstyrker utskottet detta motionsförslag. När det gäller vpk-förslaget om ett specialdestinerat statsbidrag för en utbyggnad av yrkesoch miljömedicinen ställer vi oss inte positiva. Som framgår av utskottsbetänkandet pågår ett arbete i regeringskansliet, där man tillsammans med arbetsmarknadens parter och med företagshälsovårdsutredningens slutbetänkande i sin hand skall försöka komma fram till en lösning av de problem som finns kring företagshälsovården. Jag tror dock att resp. landsting har stor nytta av en väl utbyggd företagshälsovård, eftersom man därigenom kan förebygga sjukdomar som på sikt skulle ha förorsakat landstingen relativt stora kostnader. Jag vill med detta yrka avslag på reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 och bifall till utskottets hemställan i övrigt. När det gäller övriga frågor som behandlas i utskottets betänkande kommer Kersti Johansson att närmare gå in på den psykiatriska verksamheten.

Herr talman! Det är riktigt att barnhälsovården ute i landet bedrivits på ett alldeles utmärkt sätt av distriktssköterskor. Men när det gäller den stora delen av befolkningen som bor i tätorter — jag tror att det är 80-85 90 av den totala befolkningen — har man haft tillgång till barnavårdscentraler och mödravårdscentraler, där man haft specialisttjänster. Nu skall man ersätta barnläkarna och gynekologerna med distriktsläkare. En allmänläkare har tre månaders utbildning i hälsovård för barn och ungdom, och det går inte att jämföra med den utbildning och den kompetens som en barnläkare har. Det innebär klara försämringar inom både barnhälsovården och mödrahälsovården. Detta är svaga grenar, som har svårt att tala för sig, även om det nu har kommit protester — jag har fått oerhört många protester med anledning av den motion om barnhälsovården som jag väckte under den allmänna motionstiden. När det gäller att åstadkomma ett ökat psykosocialt stöd inom mödrahälsovården har man i Stockholms läns landsting en psykologheltidsbefattning på fem barnavårdscentraler och två mödravårdscentraler. I kranskommuner till Stockholm har man en halvtidsbefattning på lika många institutioner. Det är alltså sju olika institutioner som en enda tjänst eller i värsta fall en halvtidstjänst skall betjäna. Denna verksamhet behöver byggas ut, så att man får mer psykosocial hjälp. Många föräldrar har svåra problem och behöver ett utvidgat psykosocialt stöd när de väntar barn och även under själva spädbarnsperioden. Därför måste personalen i mödrahälsovården få hjälp av psykosocialt utbildad personal för att kunna arbeta mer förebyggande på det psykosociala området. När det gäller smärtlindring är det märkligt att man på 13 år inte har kunnat förverkliga det uttalande som riksdagen gjort att kvinnor skall ha rätt till smärtlindring. Jag tycker att utskottets skrivning i denna fråga är väldigt slapp, och den har varit slapp i 13 år. Det är faktiskt så — och det vet Karin Israelsson — att under det långdragna värkarbetet är det två metoder man använder, och sådan smärtlindring ges till 20 20 av kvinnorna. Sedan får man i stor utsträckning hjälp under utdrivningsskedet med den s.k. pudendusblockaden. Det är ju bra, och det är också bra med psykoprofylax. Det är inte bara fråga om tekniska hjälpmedel, säger Karin Israelsson. Nej, men psykoprofylax kan aldrig bli någon garanti för att kvinnor skall slippa uppleva de oerhörda smärtor som många av dem upplever.

Herr talman! Det finns i dag ingenting som hindrar att man inom primärvården också utnyttjar sig av distriktsläkare med fullgjord vidareutbildning inom gynekologi och obstetrik resp. pediatrik. Denna möjlighet tas i stor utsträckning till vara i dag. Vad man behöver inom primärvården är en allmänläkare som behärskar många områden och som inser när det är nödvändigt att använda sig av specialistresurserna. Jag tror vidare inte att specialisterna skulle glädja sig speciellt mycket åt att ha ett smalt kompetensområde inom en mycket bred verksamhetsgren. Man vill nog som läkare känna att man gör nytta. Jag tror att läkarna skulle känna sig ganska malplacerade med en sådan specialistutbildning, som även skulle innebära ett flyttande mellan vårdcentraler för läkarna för att de skulle kunna utnyttja och få underlag för att bibehålla sin specialistkompetens. Jag tror att det i dag finns vägar att gå för att lösa dessa problem utan att barnhälsovård och mödrahälsovård på något sätt kommer att ta skada. Det är viktigt att man får rätt vård på rätt vårdnivå och att man inte överutnyttjar specialister i annan vård än där de verkligen behövs. När det gäller det psykosociala stödet för föräldrar är det alldeles riktigt att det är organiserat på ett sådant sätt att en psykolog får cirkulera mellan olika mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. I detta fall är psykologen en konsult, vilket innebär att psykologen utgör ett stöd för personalen i dess arbete. Psykologen åtar sig också vissa behandlingsfall. Vad som är viktigt här är att den personal som ständigt möter kvinnor med problem också har en möjlighet att hjälpa dem och inte hela tiden behöva slussa dem vidare till en specialist. Detta är i många fall olyckligt. Den föräldrautbildning som finns borde tillföras de resurser som behövs för att den skall kunna fungera på det sätt som var tänkt när riksdagen fattade beslut om den. Denna föräldrautbildning tillhandahålls både före och efter barns födelse och är ett bra sätt att stärka föräldrarollen. Även om Inga Lantz påstår att bara 20 20 av dem som föder barn får en effektiv smärtlindring, tror jag att behovet av smärtlindring i stort sett är täckt. Det kan naturligtvis finnas undantag. Det är beklagligt att kvinnor i vissa fall förvägras smärtlindring när de tycker att de borde få det. Jag tror att detta i de allra flesta fall fungerar väl, och utvecklingen har varit mycket positiv på detta område, även om den naturligtvis på sina håll kan förbättras. Jag tror emellertid inte att det är möjligt att komma åt detta problem med hjälp av en lagstiftning, utan jag vidhåller utskottets uppfattning i detta avseende.
Herr talman! Jag skulle litet mer vilja utveckla tankegångarna kring det psykosociala stödet till blivande föräldrar. Olika forskningsresultat har vitsordat att kvinnor behöver ett mer eller mindre omfattande psykologiskt och socialt stöd när de väntar barn. Tidigare fick kvinnorna detta stöd i det naturliga sociala nätverk som de hade i form av nära släktingar. Nu har samhällsomvandlingen med en ökad geografisk rörlighet och med en bosättning i storstadsömråden och i nybyggda förorter med ganska ensidiga boendemiljöer lett till att detta naturliga stöd har försvunnit. Samtidigt är dagens föräldrar inte tränade inför föräldraskapet i samma utsträckning som tidigare generationer i regel var. Man har inga gångbara traditioner, och man har inget givet mönster att falla tillbaka på. Det behövliga stödet som man måste ha får alltså tillhandahållas på ett annat sätt. En naturlig plattform i vårt samhälle för stödet till barnfamiljerna är mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna. Därför är det viktigt att deras verksamhet förstärks och inte försämras, som nu håller på att ske. I dag fyller både mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna den uppgift som man litet slarvigt kanske kan kalla mormorsfunktion för många blivande mödrar och nyblivna föräldrar. Men för att mödravården och barnhälsovården skall kunna möta de psykologiska och sociala behoven fordras att man får en ny arbetsenhet, kompletterad med psykologer och kuratorer, och inte i den utsträckning som man har gjort räknar med att en tjänst eller en halvtidstjänst— det beror ju på vilka resurser man anser sig ha — skall täcka sju olika centraler. Annars kan inte det här stödet bli av den omfattning som det faktiskt behöver vara. Det finns olika utredningar — den senaste, som jag läste i går kväll, heter Barnfamiljer i behov av stöd. Vad kan barnoch mödrahälsovården göra? och har getts ut av socialstyrelsen — där man pekar på att det är oerhört viktigt att den här verksamheten byggs ut. Vi kan inte behålla våra specialister, säger Karin Israelsson, inom barnhälsovård och mödrahälsovård. Det kan man inte göra om man skrotar hela den organisatoriska uppbyggnad som har funnits. Då finns det ju ingen grund för specialisterna att kunna behålla sin specialistkompetens. Därför är det viktigt att barnavårdscentralerna och mödravårdscentralerna får finnas kvar och också utvecklas så att de kan ge det psykosociala stöd som jag började tala om i min replik.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 21 behandlas också motion 2249 av Karin Israelsson och mig och motion 2250 där jag står som första namn. Båda dessa motioner tar upp angelägna frågor inom det psykiatriska vårdområdet. Precis som vi skrivit i motion 2250 och som utskottet också slår fast i sitt betänkande, har den psykiatriska vården varit föremål för utredning under en följd av år, vilket resulterat i en rad skrifter. Riktlinjer har lagts fast, och landstingen försöker arbeta efter dessa. I landstingen råder inga delade meningar om att en utveckling mot öppnare vårdformer, decentralisering av resurserna och minskning av vårdplatsantalet i sluten vård är riktig. Det är emellertid utomordentligt svårt att med kraft driva frågor om utslussning från sluten vård i ett läge där man inte kan besätta psykiatertjänster vid decentraliserade psykiatriska mottagningar. Enligt vår uppfattning måste psykiatrer finnas för att vårdkvaliteten skall bli tillfredsställande. Tillgången på läkare varierar starkt mellan olika delar i landet. Många läkartjänster är i dag vakanta, framför allt vid mindre sjukhus och i den öppna vården. Jag kan ta ett exempel från mitt eget län. Här har läkartjänster i psykiatri genom åren med jämna mellanrum varit utannonserade utan att någon sökande anmält intresse. Nu i vår satte man sig ned på personalavdelningen i ett av sjukvårdsdistrikten och tillskrev flera hundra psykiatrer i landet angående lediga tjänster i Jönköpings läns landsting. Man fick inte ett enda svar. Då vände man sig till Danmark. Där fanns ett par läkare som anmälde intresse för tjänsterna. Vad jag med detta vill säga är att det är oerhört svårt att förverkliga fattade beslut om sektoriserad psykiatri under sådana förhållanden. Ett annat exempel: Lagutskottet har under två dagar varit på studieresa, bl.a. i Karlstad. Där hade vi en hearing angående överförmyndarverksamheten. Vi fick då veta att bristen på specialkompetens — det gällde psykiatrer även här — kan innebära upp till ett års väntetid i ärenden som avser att få en omyndigförklaring upphävd. Detta är bara ett par exempel på otillfredsställande förhållanden. Säkert kan många sådana tas fram från landet. Utskottet hänvisar nu i sin skrivning till ett annat betänkande som nyligen har behandlats i riksdagen, nämligen socialutskottets betänkande 19, vari bl.a. tas upp frågor om läkarfördelning. I detta betänkande lämnades en redogörelse för hur man genom läkarfördelningsprogram och läkarplaneringsramar försökt styra läkare som skall genomgå specialistutbildning och läkare som fullgjort sådan till geografiska och verksamhetsmässiga bristområden. Socialutskottet uttalade också i detta betänkande — som man alltså i dag hänvisar till — sitt stöd för att åtgärder vidtas som löser problemet med läkarbrist, geografiskt och verksamhetsmässigt. Man sade bl.a. att kraftiga ansträngningar nu måste göras för att läkarplaneringen skall bli mera effektiv. Herr talman! Vi instämmer i detta, och vi vill också betona att det brådskar. I motion 2249 tar vi upp angelägenheten av att följa utvecklingen mot öppnare vårdformer. Det är viktigt att få kunskap om hur tidigare institutionaliserade och numera utskrivna patienter lever. Hur formerna för samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och primärkommunerna utvecklas mås te också följas för att man skall få underlag för framtida stödinsatser. Herr talman! Utskottet delar vår uppfattning om angelägenheten att följa upp utvecklingen mot öppnare vårdformer inom psykiatrin. Vi har därför i dag inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Mammografi är i dag den enda och bästa möjligheten att upptäcka bröstcancer innan tumören har blivit så stor att den ger några symtom och innan man kan känna den själv med handen. Kanske jag skall säga att bröstcancern är den största dödsorsaken hos kvinnor mellan 35 och 55 år. Men man dör inte av själva brösttumören, utan det är dottertumörerna som man dör av. Flera undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan storleken på brösttumören och dess benägenhet att sätta dottertumörer. Även om man inte känner till hela orsaken till bröstcancerns utveckling eller vet vad som händer med det, är man på medicinskt håll överens om att storleken på brösttumören har betydelse för när man får de s.k. dottertumörerna. Mammografi är därför viktig för att man skall kunna upptäcka tumören när den är så liten att den inte hunnit sätta några dottertumörer. Det pågår försöksverksamhet med mammografi-screening i Kopparberg och Östergötland. Projekten skall utvärderas. Vi har fått olika bud. Först sades det att utvärderingen skulle vara klar 1982. Sedan sköt man det på framtiden, och nu säger man att utvärderingen skall vara klar 1985-1986. De delrapporter som efter hand har framlagts om verksamheten har visat att antalet svåra bröstcancerfall har minskat med två tredjedelar sedan verksamheten påbörjades. Det är oerhört viktigt att man får utvärderingen inom rimlig tid och att det inte blir ytterligare förseningar. Enligt betänkandet anslås 126 000 kr. till utvärderingen under året. Socialstyrelsen har för verksamheten yrkat ett anslag på 129 000 kr. Regeringen har alltså skurit ned anslaget med 3 000 kr. Jag tycker faktiskt att det förefaller vara rena idiotbesparingen. 3 000 kr., när det rör sig om belopp av den här storleksordningen, skall förhoppningsvis inte ha någon betydelse för verksamheten. Men skulle det hänga på dessa 3 000 kr. för att utvärderingen fullföljs, då måste man väl ändå skjuta till det här beloppet. Något annat vore rena skamgreppet på verksamheten. Jag har i min motion krävt slopande av remisstvånget när det gäller mammografiundersökningar. När utvärderingen av försöksverksamheten är klar, skall man ta ställning till om det skall införas allmänna hälsokontroller med mammografi för kvinnor över 40 år. De rapporter som vi har fått ta del av hittills är så positiva att jag anser att medan vi väntar på utvärderingen måste vi göra allt för att underlätta för kvinnor som själva vill ha undersökningen utförd att få det. För att få mammografiundersökning i dag måste man inom den offentliga vården ha en remiss till undersökningen. Utskottet anför att kravet på remiss motiveras av organisatoriska skäl. En uppföljning av mammografisvaret bör göras av den vårdsökandes läkare. Man säger också att kvinnor som bara är oroliga för bröstcancer kan tas emot inom de särskilda bröstmottagningar som finns vid de stora sjukhusen. På papperet är det så att man kan tas emot vid bröstmottagningarna, men i praktiken fungerar det inte. I morse ringde jag till Danderyds sjukhus, som man också hänvisar till i utskottskrivningen, och frågade om jag som allmänt orolig för bröstcancer kunde få komma direkt till bröstmottagningen för en undersökning. Man bekräftade där att det i praktiken inte gick. På papperet var reglerna sådana att man skulle ta emot alla som var oroliga. Men man talade där om att man var tvungen att i första hand ta hand om alla kvinnor som hade klara symtom på bröstcancer. Alla de som bara var oroliga måste slussas någon annanstans, för annars skulle det inte finnas någon möjlighet att klara av verksamheten. Men just de kvinnor som inte har några symtom utan som bara är oroliga anser jag måste få det lättare att komma till behandling. En möjlighet är då att man slopar kravet på remiss. Om man nu kommer till en bröstmottagning för att bli mammograferad, blir man där mammograferad av en röntgenassistent. Sedan gör en röntgenläkare en utvärdering av undersökningen. Om det inte finns några symtom på bröstförändringar, är det inte heller nödvändigt att en vanlig allmänläkare skall konstatera detta och delge kvinnan beskedet, utan beskedet kan hon få efter undersökningen och efter det att röntgenläkaren har avläst bilden. Det är så att säga konstruerade skäl och innebär dubbelarbete att man måste gå till en allmänläkare för att få svaret. Man kan få svaret direkt från röntgenenheten. Det är ju alltid en läkare som tittar på svaret, så det finns inte någon risk för att det inte blir läkarbedömt. I Stockholms län utförs årligen 57 000 mammografiundersökningar i privat regi och 24 000 inom den offentliga sjukvården. En av förklaringarna till att de flesta undersökningar sker i privat regi är just att man där inte kräver remiss. Jag anser att den offentliga sjukvården i vissa fall kan lära sig av den privata sjukvården och ta efter det som är bra, dvs. då man där har lyckats bringa ned byråkratin och dubbelarbetet. Om det nu går att komma till en privat mottagning utan remiss, borde det kunna gå att komma till den offentliga sjukvården utan remiss. Detta gäller alltså bara kvinnor över 40 år som icke har några besvär. Självfallet skall alla andra som har de minsta besvär, synliga eller osynliga, undersökas av en läkare först och få en remiss och en uppföljning efteråt. Mitt förslag gäller bara de kvinnor över 40 år som icke har några som helst besvär utan bara är allmänt oroliga.

Ring bröstmottagningarna och beställ tid och se om ni kan få undersökningen gjord! Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen i det här betänkandet.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 25 behandlas frågan om mammografi. Det är som Marg6ö Ingvardsson säger, att man under en lång tid har väntat på ett resultat av det stora projekt som har bedrivits i två av landets län och som har följts upp av projekt i andra områden i landet. Svaret verkade ju ganska givet när man började med dessa projekt — att en tidig upptäckt av bröstkörtelcancer också ger som resultat en lägre dödlighet. Tyvärr var siffrorna inte de som man hade väntat sig fram till i år, när man såg en tendens till att det skulle finnas vinster i människoliv att hämta med en allmän kontroll. Detta har medfört att det har dragit långt ut på tiden innan man kan förvänta sig ett resultat. Man tror att man tidigast 1985 kan se en klar tendens i projektet, som då kan ge det svar som vi har väntat på. Det hela har också komplicerats genom en aktion i Kopparbergs län, som ingår i undersökningen, där man har krävt att alla kvinnor skall få mammografiundersökning. Nu är det inte så enkelt att man genom en enstaka mammografi kan avgöra om kvinnan har en bröstkörtelcancer eller inte. Det krävs en viss kontinuitet i undersökningarna, det krävs i många fall en uppföljning med läkarkontroller och det krävs ibland att man går in kirurgiskt för att se om det verkligen är en tumör. Det är alltså inte så att man med en mammografiundersökning har tillförsäkrat sig att man inte kommer att få denna sjukdom. Just den falska säkerhet som ligger i besked från sporadiska mammografiundersökningar utan rådgivning från läkare kan vara sådant som gör att man sedan kanske inte observerar sig själv i den utsträckning som man borde göra. Detta har också framkommit under projektets gång genom att kvinnor har skrivit och berättat att de kände en falsk säkerhet. Vissa cancertumörer tillväxer mycket snabbt, och då har man inte kommit i tid för behandling. Sedan vet vi inte heller ännu om det är de små tumörerna som skall anses vara de ofarligaste. Det finns även små tumörer som har visat sig snabbt kunna ge dottersvulster. Det finns allstå väldigt många medicinska problem som gör att det är komplicerat att med bestämdhet säga att om man gör si eller så, får man det eller det resultatet. Därför är det av stor vikt att projekten får fortsätta. När det gäller Kopparbergsprojektet finns det förutsättningar för att slutföra detta genom att kanske låta den grupp som är utanför kontrollgruppen genomgå undersökning och genom att vänta med den allra mest betydelsefulla gruppen till dess att projektet kan anses vara slutfört. Vi skriver i utskottsbetänkandet att alla kvinnor som så önskar får en mammografiundersökning, och jag tror faktiskt att det är alldeles riktigt. Att man kanske inte får den på dagen, precis när man ringer, kan jag förstå, för vår sjukvård är faktiskt inte så uppbyggd att den har resurser att klara av en plötslig anhopning av ansökningar om en viss typ av undersökning. Jag är övertygad om att den sökande — som Marg6ö Ingvardsson beskrev — slussas över till andra vårdnivåer, där man bättre kan ta hand om kvinnans oro. Har man en sådan oro, en cancerfobi, är det inte säkert att man hjälps med en enstaka mammografiundersökning. Det behövs nog även andra insatser för att kunna avhjälpa en sådan oro. Vi får således ge oss till tåls ytterligare något eller några år innan vi kan se resultatet av projekten. Den nedskärning på 3 000 kr. som departementet har gjort har nog ingen betydelse för om projekten blir utvärderade eller inte, utan de kommer att fortgå. Vad som har hänt i Kopparbergs län är väl att man har spritt denna oro genom att, på samma sätt som Margö Ingvardsson gör här, uppmana kvinnor att låta sig undersökas. Det har spritt en väldig skräck för en sjukdom som man naturligtvis har stor anledning att känna oro inför. Men det har också till följd att man överbelastar befintliga resurser, och det är då inte säkert att dessa resurser står till förfogande den dag man verkligen behöver dem. Skulle alla gå till röntgen för att få en mammografi utförd där man i dag väljer att i första hand behandla dem som har symtom, får vi en märklig köbildning. De kvinnor som redan har symtom får inte sin undersökning utförd i tid på grund av att kvinnor som känner en viss oro också skall vara medi den kösom finns till röntgen. Detta är en avvägning som varje sjukvårdshuvudman måste göra. Finns det då andra vägar att slussa oroliga kvinnor, skall man naturligtvis ta dem. Vi har också ett behov av röntgenläkare, kunniga i att tolka mammografiresultat. För att få ett resultat av en utförd mammografi krävs det att man har kunniga läkare som tolkar röntgenbilderna. Där finns det faktiskt i dag en brist. Jag tycker att de kvinnor som har symtom i första hand bör kunna få tillgodogöra sig den kunskap och de resurser som finns. Jag tror inte att man kan handla på ett annat sätt inom sjukvården. Jag tycker inte heller att de kvinnor som står utanför för den skull får en sämre behandling. Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 25.

Herr talman! Karin Israelsson talade om kvinnor med cancerfobi. Jag tror att det var litet slarvigt uttryckt. Det är ju faktiskt så att var tionde kvinna i storstad riskerar att få bröstcancer. Då är bröstcancer en realitet, och man kan knappast tala om en fobi i det sammanhanget. Det är också så att bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor över 35 år — jag skall be att få rätta mig själv; jag sade 55 år i mitt anförande. Karin Israelsson säger också att jag genom att ta upp kraven på slopande av remisstvånget sprider skräck för sjukdomen och att vi tidigare har spritt skräck. Herr talman! Jag hävdar med bestämdhet att det är precis tvärtom: vi som har drivit kravet på mammografi har i stället bidragit till att minska skräcken för bröstcancer. Detta utvisas klart av den försöksverksamhet som pågår i landet. Det finns ett mycket högt deltagarantal bland dem som kallas till undersökning. Till dessa hälsokontroller kommer över 90 90 av alla kallade, och det visar att man inte känner skräck för undersökningen eller för vad undersökningen eventuellt kan utvisa. Jag vet inte om Karin Israelsson har några andra studier att hänvisa till, där man kan få klart för sig att kvinnorna känner skräck för undersökningen. Nej, det är alltså precis tvärtom: ju mer man talar om mammografi och bröstcancer, desto mindre skräck får kvinnorna för denna undersökning. Men de får klart för sig att det har betydelse om de själva aktivt ser till att få sina bröst undersökta så att sjukdomen kan upptäckas tidigt. Karin Israelsson tog också upp utvärderingen av försöksprojekten i Kopparberg och Östergötland. Hon sade att resultatet till att börja med såg osäkert ut, om de tidiga undersökningarna verkligen minskade dödligheten. Jag vill framhålla att ju längre tid det dröjer innan denna utvärdering blir klar, ju mera snedvisande kommer resultatet att bli, eftersom kvinnor nu i allmänhet är upplysta om vikten av mammografi. Om man vet att man tillhör en kontrollgrupp, som inte får genomgå mammografi utan där mätningarna görs av hur hög dödligheten är utan undersökningen, är det klart att man försöker att på egen hand ombesörja detta om man har en möjlighet. Därmed minskar riskerna för att helt oundersökta kvinnor utgör en kontrollgrupp. Det är bra, för det är obehagligt med denna metod att välja ut en grupp kvinnor, vare sig det sker genom en åldersmässig fördelning eller genom en geografisk fördelning, där man inte låter kvinnorna i ett område få göra denna undersökning. Det är något oetiskt i detta, att välja ut en grupp som inte skall få göra en undersökning för att sedan mäta hur många som dör i den gruppen jämfört med den grupp som har gjort undersökningen. Det är verkligen viktigt att detta blir avklarat snart, så att vi kan fatta beslut om att alla kvinnor skall få allmänna hälsoundersökningar med mammografi. Men intill dess bör vi underlätta för dem som på egen hand förstår hur viktigt detta är, genom att slopa remisstvånget. Det är möjligt att det kommer att öka belastningarna på dessa bröstmottagningar, men det kanske kan vara bra för beslutande politiker att få klart för sig hur stort behovet är av dessa undersökningar. Därför vidhåller jag min uppmaning till kvinnorna: Testa riksdagsbeslutet! Ta reda på om detta är ett beslut som bara står på papperet eller om det även gäller i praktiken, om alla kvinnor som vill ha mammografi har rätt till det! Det är faktiskt så, som jag sade, att Danderyds sjukhus bröstmottagning i dag inte har någon möjlighet att ta emot alla kvinnor som söker dit för att de bara känner oro.

Herr talman! Människors inställning till och fruktan för cancer varierar naturligtvis, men jag är fullständigt övertygad om att det här problemet kan lösas med ett samtal. Jag tror inte att denna fruktan och oro avhjälps bara genom en enkel undersökning. Jag ser det som positivt att man kräver att detta skall talas igenom, inte minst av den orsaken att man vid ett sådant samtal kan lära sig att observera sin kropp, att palpera sina bröst med regelbundna mellanrum och på det viset själv vara delaktig i undersökningen. Jag tror att det finns många vinster att hämta här. Jag har en känsla av att de allra flesta kvinnor får en remiss till en mammografiundersökning, att de inte vägras den möjligheten. Tycker man som vpk att detta inte är nödvändigt må ni ju driva ert krav. Men mycket av detta kan sedan få en lösning när man har fått resultatet från det projekt som nu pågår. Det finns tyvärr ingen möjlighet att påskynda det ytterligare. Vi måste kunna vänta på resultatet, eftersom det kräver att man har ett underlag som ger detta resultat om det skall vara godtagbart. Jag kan förstå att de som står utanför projektet i Kopparberg känner en viss oro. Det borde alla vi andra kvinnor i Sverige också göra, eftersom vi står utanför detta projekt. Men det inträffar ofta saker lokalt, och det är väl vad som har hänt i Kopparberg. I det andra länet har man inte haft denna reaktion, utan där fullföljs projektet. Det pågår också i flera delar av landet liknande projekt. Detta är världsunika projekt, som bör få en chans att genomföras. De kvinnor i Kopparbergs län som känner oro får också en behandling och ett mottagande på läkaroch vårdcentraler som deras oro kräver. De har inte förhindrats detta på något sätt. När det gäller så stora screening-undersökningar som det blir i ett sådant här fall, dvs. att hela befolkningen — kvinnor över en viss ålder — med regelbundenhet skulle genomgå mammografiundersökning, finns det andra synpunkter som måste beaktas, inte minst detta med strålningsrisken, som man inte kan bortse från. Strålskyddsinstitutet har uttalat att man kanske inte är beredd att ge ett sådant här tillstånd i dag. Jag tycker fortfarande att det är fel att man i icke trängda fall säger till kvinnor och män att de skall söka en viss undersökning, för att man vill testa om ett sjukvårdsområde har resurser som håller eller inte. Det är viktigare att se till att de resurserna kommer dem till godo som verkligen behöver dem. För den skull lämnas man inte utanför denna vård. Från Danderyds sjukhus slussas dessa kvinnor som är oroliga vidare till andra vårdformer, och det är ett riktigt sätt. Det är inte säkert att mammografin löser deras problem. Här har man en bra lösning, och jag vidhåller utskottets syn på dessa frågor.
Herr talman! Jag vänder mig mot att man inom den privata vården skall kunna få en service som man inte kan få inom den offentliga vården. Mammografiundersökningar är ganska lönsamma för den som utför dem. En mammografiundersökning kostar ungefär 100 kr., och den som utför undersökningen får, om jag inte minns fel, ungefär 140 kr. från försäkringen. Det är alltså en ganska lönsam verksamhet, och det är en anledning till att detta skulle kunna ske inom den offentliga vården på samma sätt som sker inom den privata i dag.

Det visade sig dess bättre att utvärderingen av denna försöksverksamhet inte riktigt hängde på kvinnorna i Kopparberg, utan man ansåg att de trots allt kunde få denna undersökning gjord. Jag tycker att det är litet cyniskt av Karin Israelsson att hänvisa till att det finns olika möjligheter i landet. Vi vet alla att såväl Karin Israelsson och jag som andra som så att säga vet hur man ”knallar omkring” i den offentliga apparaten, kan få de undersökningar och den behandling som vi själva efterfrågar. Men alla kvinnor har inte dessa möjligheter, och det är för kvinnorna som inte har de kontakter som Karin Israelsson och jag har som vi kräver att remisstvånget på mammografi för kvinnor över 40 år skall slopas, för att de lättare skall ha samma möjligheter som vi har att få mammografiundersökningen gjord. Det är inte, Karin Israelsson, sjukvårdens resurser jag vill testa när jag säger att vi skall ansöka om mammografi om vi känner oss oroliga, utan jag vill testa vilka riksdagsbeslut som gäller och vilka man tar litet lättare på.
Herr talman! Jag vidhåller de synpunkter som jag tidigare har framfört i denna debatt när det gäller vilka som får del av mammografi och vilka som inte får det. När det gäller Kopparberg är detta ett lokalt problem, som man tycks kunna lösa. Det är inte så att socialstyrelsen går fram och hotar. Det finns ett skäl till att socialstyrelsen invecklade sig i detta beslut, som landstinget i Kopparberg var redo att fatta och nu har fattat, och det är att man vill ha ett forskningsresultat som man kan ha nytta av för framtiden. Om man hade tillåtit en allmän screening skulle det ha inneburit att väldigt mycket av det som lagts ner i form av tid och resurser skulle ha gått förlorat. Jag tror inte att det kan vara Margö Ingvardssons mening att så skulle ske. Man har lyckats, som det ser ut, lösa detta problem på ett bra sätt, genom att man har fördelat de åldersgrupper som nu skall kontrolleras i den icke kontrollerade gruppen så att det inte kommer att skapa bekymmer i utvärderingen. Det är fråga om ett fåtal fall cancer med dödlig utgång, och det krävs en mycket lång period innan man kan se någon tendens till om en undersökningsmetod har betydelse eller inte. Även andra saker måste utvärderas, t.ex. operationsmetoder och behandlingsmetoder beträffande den upptäckta cancern. Också dessa saker måste få ta sin tid. Jag tror fortfarande att det är fullt möjligt att i dag få den vård som man såsom kvinna kräver, när man känner oro för en eventuell bröstecancertumör. Även jag har känt den oron och prövat på sjukvårdens resurser. Jag har fått en godtagbar behandling i den offentliga vården. Jag har inte behövt vända mig till den privata vården. Om det privata vårdutbudet tillhandahåller dessa tjänster, må det vara det fritt att göra så. Men den offentliga sjukvården måste ta hänsyn också till andra sjukdomsgrupper, som behöver vård och behandling. Detta gör den offentliga vården. Den fördelar de sjukvårdssökande på rätt vårdnivå. Det tycker jag att svensk sjukvård gör alldeles rätt i.
Herr talman! Karin Israelsson bekräftade nyss vad jag sade i mitt förra anförande. Både hon och jag blir vänligt bemötta inom den offentliga vården och har knappast några svårigheter att få de undersökningar gjorda som vi ber om. Men alla människor har inte samma möjligheter. Jag tog upp här att man vid bröstmottagningarna kan ta emot bara patienter med direkta symtom. Alla som enbart är oroliga har inga möjligheter att få en undersökning gjord. Jag kan förstå att Karin Israelsson är nöjd med att den privata vården kan svara för dessa undersökningar, men jag kan inte förstå att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet är nöjda med att den privata vården tar hand om dessa kvinnor. Den offentliga vården borde kunna erbjuda samma service beträffande mammografi som den privata vården. När det gäller utvärderingen av projektet i Östergötlands län och Kopparbergs län sade Karin Israelsson att denna måste mätas över en längre tid och att det måste ta viss tid innan utvärderingen är klar. Då vill jag ställa en rak fråga till Karin Israelsson: Hur många lik på bordet skall vi ha, innan vi beslutar att alla kvinnor som så önskar skall få mammografiundersökningar? Utvärderingen går ju ut på att mäta hur många kvinnor som dör i den grupp som inte mammograferas jämfört med hur många som dör i den grupp som mammograferas. Vad tycker ni är rimligt? Hur många kvinnor till skall dö i den grupp som inte får mammografi, innan vi är mogna för att fatta ett beslut?

SR RA SR Herr talman! I betänkande 26 behandlas medelsanvisningar under ansla J get Bidrag till kommunala undervisningssjukhus samt en moderat motion Bi ; idrag till k - 1983/84:2258 av Rune Rydén och mig om avveckling av nämnden för sla lund tt undervisningssjukhusens utbyggnad, NUU, och en omvandling av investeningssjukhus ringsersättningen till ett generellt bidrag inom ramen för läkarutbildningsavtalen. I betänkandet redovisas bl.a. att parterna år 1980 förklarade sig eniga om att gemensamt sätta i gång förberedelser för att klargöra vad som skall gälla för samarbetet rörande läkarutbildning och forskning. Statens förhandlingsnämnd skrev i december 1981 till regeringen att parterna var överens om att ta upp frågan om systemet med investeringsersättning kan omvandlas till ett mer generellt utformat system. Utredningsarbetet skulle drivas med sikte på en ändring den 1 januari 1983. Så skedde dock inte. Jag tycker att utskottets skrivningar styrker de argument som framförs i den moderata motionen. Man drar dock inte slutsatserna härav. Utskottsmajoriteten skriver: ”Då resultatet av förhandlingarna inte bör föregripas avstyrker utskottet motion 1983/84:2258 .” Nu är det emellertid så, enligt vad jag har erfarit, att förhandlingarna avslutades i slutet av april.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

Herr talman! I socialutskottets betänkande 26 behandlas i budgetpropositionen upptagna medel för undervisningssjukhusen. Statsrådet anför att det pågår förhandlingar. Bo Arvidson nämnde att dessa förhandlingar eventuellt skulle vara slutförda. Det är litet förvånande att man i en motion och en reservation kräver att riksdagen skall besluta innan ett förhandlingsresultat är redovisat. Jag tycker inte att det vore klädsamt för riksdagen. Jag vet inte om Bo Arvidson, som är landstingsman från Malmöhus län, skulle kunna förklara ett inklampande av riksdagen i förhandlingarna. Man har där undervisningssjukhus, och jag tror att man skulle uppskatta att få förhandla färdigt innan riksdagen fattar några beslut.

Herr talman! Jag tycker att det finns skäl för riksdagen att säga ifrån, när man flera gånger från parterna har sagt att man vill ändra på systemet men inte lyckats komma någonstans. Även om förhandlingar pågick skulle det finnas skäl för riksdagen att ge sin mening till känna.
Herr talman! Givetvis kan riksdagen ha skäl att säga ifrån, men man får väl avvakta det resultat som kommer. Om riksdagen beslutar i frågan och ger regeringen detta till känna, föregriper vi förhandlingar mellan statsmakterna och landstinget. Det tycker jag inte vore klädsamt. Det är möjligt att moderaterna tycker så, men vi andra gör det inte.